Fru talman! Vi har samlats här i afton för att debattera informationsutbyte som har syftet att förhindra och beivra brott. Under vårterminen i riksdagens kammare har vi socialdemokrater vid ett flertal tillfällen tagit upp arbetslivskriminaliteten. Jag vill även i kväll ta tillfället i akt att prata om den grasserande arbetslivskriminaliteten. Fru talman! Under de senaste decennierna har kartan ritats om för svenska arbetstagare. Sedan jag var barn på tidigt 90-tal har Sverige blivit fullvärdig och aktiv medlem i Europeiska unionen. Fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital har gett Sverige många fantastiska affärsmöjligheter och gett många svenskar en mycket större och mer spännande arbetsmarknad. Det har också blivit smidiga gränsövergångar på många håll. Dock har friheten sina baksidor. Det är fortfarande alltför lönsamt att slarva med bokföring, personalliggare och säkerhet på svenska och europeiska arbetsplatser. Det är fortfarande alltför lönsamt att exploatera utsatta människor från såväl andra EU-länder som tredjeländer. Fru talman! Det är helt uppenbart att verktygslådan för att bekämpa skattefusk, skatteflykt och arbetslivskriminalitet behöver utökas. I och med den proposition som i dag läggs på riksdagens bord får Skatteverket ytterligare ett verktyg för att leverera på det uppdrag man fått från politiken. Syftet med förslaget är att förbättra Skatteverkets möjligheter att bedriva effektiv brottsbekämpande verksamhet och utbyta information med andra brottsbekämpande myndigheter i EU. Detta är ett viktigt steg framåt, men förhoppningsvis stannar man inte här utan följer upp det från regeringens sida med fler åtgärder för att täppa till kryphålen för de krafter som ständigt är på tårna för att utnyttja systemen och undanhålla resurser som behövs för att möta våra gemensamma behov. Det ska alltid straffa sig att fuska med skatten, att utnyttja arbetskraft och att illegitimt profitera på den fria rörligheten. Jag som socialdemokrat vill därtill att det alltid ska löna sig att teckna kollektivavtal och att vara med i facket. För mig är det en väldigt viktig faktor i kampen för sund konkurrens. Vi är inte riktigt där än, men vi socialdemokrater ger oss inte. Arbetet med att förse Skatteverket med det här verktyget inleddes under Socialdemokraternas skift i Regeringskansliet. Nu blir det verklighet, och det är bara att applådera. Varje parti som säger sig vilja bekämpa de kriminella gängen - det är ett område som av förklarliga skäl ofta debatteras i riksdagens kammare i dag - måste också ta varje chans att vrida åt den kran som förser gängen med resurser. Brottsligheten av i dag är brutal, organiserad och internationellt förgrenad och skyr inga medel. Att vi politiskt ökar transparensen och bryter sönder sekretesshinder är och måste förbli prioriterat. Fru talman! Jag vill därmed yrka bifall till proposition 2022/23:104, Skatteverket som behörig brottsbekämpande myndighet vid förenklat uppgiftsutbyte inom EU , och önska en glad sommar.